Herr talman! I ett följande inlägg skall jag belysa innebörden i moderaternas paroll om ”ägardemokrati”. Innebörden är ju att man ger ökad makt åt de stora kapitalägarna, dvs. åt storfinansen. Nu vill jag bara säga till herr Burenstam Linder att han har helt fel när han påstår att socialism innebär att man har en enda arbetsgivare. Nej, ett socialistiskt system innebär enligt vår uppfattning att det inte finns några arbetsgivare alls. De som arbetar äger själva företagen. Det formella beslut som kommer att träffas av riksdagen i dag gäller i och för sig inte någon oerhört stor summa, vars användning kommer att få väldig ekonomisk betydelse. AP-fonden uppgår till nära 60 miljarder kronor. Av fonden är 32 procent eller över 18 miljarder kronor placerade i lån till företag inom näringslivet. Summan 500 miljoner kronor, som enligt regeringens förslag skall kunna tillföras näringslivet i form av riskvilligt ägarkapital, är jämfört härmed en rätt liten summa. Men från samtliga partiers sida har man i varje fall tidigare varit överens om att debatten har en större räckvidd. Det förhållandet att herrar Fälldin och Bohman avstår från att delta i dagens debatt, medan de tidigare förberett sig för att vara med, kan ju tyda på att man på vissa håll nu gör en annan bedömning av detta problem. Men jag tror inte att man kommer ifrån att användningen av medlen i AP-fonden är ett slags knutpunkt. Partierna drar emellertid ut olika linjer från denna knut Nr 98 punkt. De vill sätta in den i olika perspektiv. Torsdagen den Bakgrunden är olika uppfattningar om det kapitalistiska samhället och 24 maj 1973 dess utvecklingstendenser liksom om målen för den politiska verksam —K— aktier med medel ur AP-fonden med att det privata näringslivet behövde tillföras riskvilligt kapital. Bakom detta förslag stod bl.a. riksbankschefen Per Åsbrink, centerpartiets vice ordförande Johannes Antonsson, styrelseordföranden i Svenska handelsbanken Tore Browaldh, direktören i Industriförbundet Axel Iveroth och bankdirektören Sven Lindblad. Om detta var en församling med revolutionära socialistiska syften har de i andra sammanhang lyckats väl dölja dem. Regeringens förslag har samma grundläggande motivering. Syftet med de föreslagna aktieköpen av AP-fondens medel är, heter det i propositionen, ”i första hand att tillföra företagen mera eget kapital till gagn för industriell expansion och ökad sysselsättning”. Som ett kompletterande motiv anförs emellertid att ”samhället och löntagarna” genom sina representanter i fondens ledning genom aktieköpen får del i ägarinflytandet över företagen. Centerpartiet följer sin vice ordförande och ställer sig bakom kapitalmarknadsutredningens förslag. Någon avgörande skillnad mellan detta och regeringens förslag är det ju inte. Huvudingrediensen är densamma. Både regeringen och centerpartiet vill köpa aktier i privata aktiebolag för 500 miljoner kronor av AP-fondens pengar. Folkpartiet och moderaterna framträder däremot som motståndare till det förslag som Industriförbundets direktör och Handelsbankens styrelseordförande ställt sig bakom. Förbindelserna mellan dessa partier och näringslivets toppar är detta valår inte vad de borde vara. Här avslöjas en förtroendeklyfta som bådar illa för en eventuell borgerlig regerings möjligheter att fungera. Den lär inte kunna arbeta i strid med Handelsbanken och Industriförbundet. Herr Helén har ju vunnit ideologisk rykbarhet genom sin skarpsinniga analys att detta förslag är den största socialiseringsaktionen i Sveriges histora. Han har därmed kommit i jämbredd med de gamla revisionister som enligt en dåtida socialdemokrat såg socialism i varje kommunal bekvämlighetsinrättning. En mera förfinad borgerlig invändning, framförd av alla de tre s.k. oppositionspartierna som i denna liksom i de flesta frågor visat sin oförmåga att formera en enhetlig opposition, är att det här gäller en strid mellan centralisering och decentralisering. Det har vi också hört här i dag i en rad inlägg. Genom att motsätta sig regeringens förslag skulle de slå ett slag för decentralisering. Denna argumentation är ju helt förljugen. Vilket är det ekonomiska system som de borgerliga partierna försvarar? Det är kapitalismens system. Vilka är de ekonomiska lagar som präglar detta system? Det är bl.a. lagbundenheterna i fråga om ekonomisk koncentration och centralisation av produktion och kapital. Två tredjedelar av samtliga börsnoterade företag tillhör denna grupp. Två tredjedelar av samtliga anställda i storföretagen, med minst 500 anställda, hör dit. Sedan koncentrationsutredningen lade fram sitt material har de stora finansgrupperna och särskilt finanshuset Wallenberg ytterligare förstärkt sin maktställning genom koncentration och centralisation. Av de 68 industrioch handelsföretag som nu finns på fondbörsens lista har detta finanshus kontrollen över 26. Dessa representerar hälften av det totala aktiekapitalet. Finanshuset Wallenberg kontrollerar ensamt sex företag som vartdera har ett aktiekapital med ett s.k. nominellt värde i närheten av eller över de 500 miljoner kronor som regeringen vill använda för aktieköp ur AP-fonden. Deras börsvärde är flera gånger större. Den största enskilda akt av centralisering som genomförts i det svenska näringslivet ägde rum genom sammanslagningen av Stockholms enskilda bank och Skandinaviska banken. Jag kan inte minnas att folkpartiet och moderaterna opponerade sig och krävde att sammanslagningen skulle förhindras, eftersom den innebar en stark centralisering. Men då kan deras argumentation här i dag inte heller tas på allvar. Vilken är den tendens som just nu är förhärskande inom det privata näringslivet — det som stöder de borgerliga partierna och som de borgerliga partierna stöder sig på?

Alfa-Laval köpte 1969 — — —. Ja, den här uppräkningen kunde fortsättas i många timmar, men jag skall avbryta den här eftersom riksdagen redan en gång har beslutat om förlängning av vårsessionen och ingen är angelägen om ytterligare en sådan förlängning. Men detta är alltså innehållet i de ekonomiska processer som försiggår i Sverige. Sådan är den ekonomiska verklighet där de borgerliga partierna nu vill slå ett stort slag för decentraliseringen. Men om ni vill göra det, ge er då på de krafter som ligger bakom koncentration och centralisation, dvs. kapitalets ägande av produktionsmedlen, av fabriker, verkstäder och banker. Så länge ni inte gör det är det ingen som tror på er förkunnelse om decentralisering. Ni är som de fåvitska jungfruarna. Ni har lampor men ingen olja i dem. Regeringen å sin sida påstår i sin agitation att köp av aktier i privata företag för medel ur AP-fonden kommer att leda dels till ökad dena är tvivelaktiga. Det är inte bristen på kapital som är orsak till Torsdagen den arbetslösheten. Under de senaste åren synes det tvärtom ha rått ett 24 maj 1973 överflöd på kapital i landet. De privata företagen har drivit en omfattande kapitalexport, som på fyra år uppgått till 6 000 miljoner kronor och enbart förra året till 2 000 miljoner kronor. Det är alltså väsentligt större summor än de 500 miljoner som man nu diskuterar om. Regeringen och riksdagen har tillåtit denna omfattande avtappning av kapital ur landet. De övriga partierna har avslagit vpk-motioner om åtgärder för att stoppa kapitalexporten — det ville de alltså inte vara med om. Men därmed har ju regeringen ryckt undan grunden för sitt påstående att ett tillskott av ytterligare kapital ”för främjande av produktion och investeringar i väletablerade företag”, som det heter med propositionens ord, skulle lösa arbetslöshetsfrågan. Om kapitalbrist var det stora problemet borde den stora kapitalexporten ha förbjudits. I själva verket sker ju redan en omfattande slussning av kapital från AP-fonden till det privata näringslivet, som jag redan belyst. Vad debatten gäller är formerna för användning av AP-fonden. Vänsterpartiet kommunisterna har länge krävt en mera aktiv placeringspolitik när det gäller AP-fonden. Det förslag som vi ställt under en rad riksdagar, men som de övriga partierna sagt nej till, är ju att pengar ur AP-fonden skall användas för att bygga upp nya statligt ägda industrier. I dessa företag skall lönearbetarna från början ha ett avgörande inflytande över företagets alla angelägenheter. Vi ställer in detta krav i ett större sammanhang. Den stora arbetslösheten sammanhänger både med nedgång i konjunkturen och med långsiktiga förändringar inom den svenska kapitalismen. Det finns ett tillväxtproblem inom den svenska ekonomin som är mycket allvarligt. Sysselsättningen inom industrin har minskat och väntas fortsätta att minska om inte effektiva motåtgärder vidtas. Det privata näringslivet kan inte lösa dessa frågor. Inga nya stora företag kommer till. Investeringarna inriktas på att minska behovet av arbetskraft, inte på att utvidga och öka sysselsättningen. Det behövs under det närmaste årtiondet ett tillskott av flera hundra tusen nya arbetstillfällen för att parollen om rätten till ett meningsfullt arbete skall kunna bli verklighet. Här måste stat och kommun gripa in. Kapital finns i AP-fonden. Det är utgångspunkten för vpk:s krav på ett statligt produktionsoch sysselsättningsprogram. Däri ingår bl.a. byggandet av nya industrier, inte enbart i skogslänen utan även t.ex. i Storstockholm. Genomförandet av detta program skulle betyda ett verkligt tillskott av nya sysselsättningstillfällen. Det är anmärkningsvärt att socialdemokratin inte vågar göra ett positivt ställningstagande för detta förslag. Själv har man inget program som varaktigt löser de stora sysselsättningsproblemen. Vpk:s krav på satsning på nya statliga industrier inbegriper också att de som arbetar i dessa företag skall ha det avgörande inflytandet över företagen. Här garanteras alltså en verklig företagsdemokrati. Regeringsförslaget om aktieköp innebar inget som helst löntagarinflytande i de berörda företagen. Regeringen vill inte ens ge majoritet åt de ledamöter i den nya fondstyrelsen som skall utses på förslag av löntagarnas 87 organisationer. På den första av dessa punkter har näringsutskottet genomfört en förändring. Efter motionskrav från vpk och från centerpartiet går man med på att rösträtten för aktier ägda av AP-fonden skall kunna delegeras till representanter för de anställda. De skall alltså kunna utöva den rösträtten. Här borde man ha tagit ytterligare ett steg och gjort detta till en obligatorisk sak. Men när det gäller fondstyrelsens sammansättning vill man inte göra någon ändring. Vårt krav — framfört också av Landsorganisationen — om en majoritet av löntagarrepresentanter avvisas av regeringen och av näringsutskottet. Men det är ju löntagarnas pengar. Detta har även understrukits här i debatten. Då skall löntagarorganisationernas representanter också ha majoritet i fondstyrelsen. Representanter för arbetsköparna har däremot ingenting här att göra. De bör uteslutas. Regeringen vill ju — det har framgått av den offentliga debatten — framställa förslaget om aktieköp för AP-pengar sammantaget med vissa andra förslag som ledande till en genomgripande demokratiseringsprocess i det svenska samhället. Vad som är förvånande är ju i stället den tveksamhet och den långsamhet med vilken regeringspartiet velat gå med på även mycket grundläggande krav på inflytande för arbetare och tjänstemän. Ta några av de frågor som det här gäller: anställningstryggheten, avskaffandet av § 32, arbetsmiljön. När vänsterpartiet kommunisterna började driva kravet på att § 32 — och motsvarande paragrafer i lagarna för statstjänstemän och kommunaltjänstemän — måste bort möttes vi med kalla handen av de övriga partierna. De hänvisade till att parterna på arbetsmarknaden tillsammans skulle lösa dessa problem, vilket ingen trodde på. Nu har man tvingats vika från denna position. På motsvarande sätt var det när vårt parti tog upp frågorna om lagstiftning för att skapa anställningstrygghet och lagstiftning för att öka de anställdas inflytande i företagen. De övriga partierna hänvisade till organisationerna och manade till ”samförståndslösningar”. Också här har man tvingats ge vika och erkänna behovet av lagstiftning. Även vpk:s krav på åtgärder för att skapa en bättre arbetsmiljö avvisades till en början. De som är intresserade av politisk historia bör t.ex. läsa andra lagutskottets och riksdagsmajoritetens oerhört negativa uttalande vid 1967 års riksdag. Nu talar alla sig varma för behovet av åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Avgörande för denna förändring, som är viktig och som vi hälsar med tillfredsställelse, har varit opinionen ute på arbetsplatserna och i de fackliga organisationerna. Alla dessa frågor är skolexempel på betydelsen av att det drivs en agitation för radikala arbetarkrav. Kommunistiska, socialdemokratiska och även partilösa radikala arbetare har här svarat för det grundläggande arbete som varit nödvändigt för att framdriva reformer. Besluten fattas formellt av riksdagen, men den avgörande kraften för deras framdrivande och även förverkligande finns ute på arbetsplatserna och i de fackliga organisationerna. Den agitationen och den verksamheten måste fortsätta. Regeringens förslag till reformer på en rad av dessa viktiga områden är halvmesyrer. Anställningstrygghet för löntagarna, inflytande för lönarbetarna i företagen, en hälsosam arbetsmiljö, makt över arbetsvillkoren — allt detta kan För att de skall bli realiteter krävs det att storfinansens makt bryts, krävs Torsdagen den det att kapitalismen ersätts med en socialistisk planhushållning. Först då 24 maj 1973 kan arbetslösheten helt utrotas, först då erövrar arbetarna makten på arbetsplatserna och i näringslivet. Herr talman! De viktiga rättigheter som det här gäller för lönarbetarna och deras organisationer — rätten att förhandla i alla frågor, strejkrätt osv. — bör enligt vår mening grundlagfästas. Det är inte dagens problem här i riksdagen: det kommer upp till behandling senare. Då får vi se hur mycket allvar som finns i de olika partiernas allmänna deklarationer om sympati för lönarbetarnas krav.

Herr talman! Herr Hermansson ville göra gällande att näringslivets representanter i kapitalmarknadsutredningen hade en annan uppfattning om aktieköp för AP-pengar än vad moderata samlingspartiet och folkpartiet har. Detta gav herr Hermansson bekymmer för att man inte skulle kunna lägga ut en rak kurs, om det till hösten blir en icke-socialistisk regering. Men nu är det väl så att herr Hermanssons lilla lustighet helt mister sin spets, om man betänker att vad näringslivets representanter i kapitalmarknadsutredningen sade ja till var ett helt annat förslag än det som moderata samlingspartiet och folkpartiet nu säger nej till. Eftersom jag visste att många, medvetet eller omedvetet, missar detta faktum underströk jag redan i mitt inlägg i förmiddags att herr Iveroth m.fl. anslöt sig till tanken att ett begränsat belopp under diverse restriktioner och spärrar skulle kunna komma i fråga. Regeringsförslaget har slopat spärrarna och restriktionerna och lämnat vägen öppen för nya mångmiljonsatsningar. Det är detta helt annorlunda förslag som moderata samlingspartiet säger nej till. Jag sade också i mitt första inlägg att man ville hoppas att ingen i debatten skulle åberopa det gamla förslaget, när det nu är fråga om ett helt annat, och begagna dem som anslutit sig till det gamla förslaget som slagträ mot dem som nu avvisar regeringsförslaget. Det skulle vara oärligt, sade jag, och jag vidhåller det påståendet.

Herr talman! Ingen kan bestrida, inte heller herr Regnéll, att det förslag som centerpartiet har lagt fram i riksdagen och ställer sig bakom är precis det förslag som kapitalmarknadsutredningen lade fram. Men här har ju moderaternas och folkpartiets representanter i utskottet sagt nej till detta förslag. De intar en annan ståndpunkt än centerpartiet. Herr Regnélls inlägg hänger alltså helt i luften.
Herr talman! Jag tycker att herr Hermanssons argumentering här inte var särskilt övertygande. Vi säger nej till förslaget sådant det nu föreligger, men jag upprepar, herr Hermansson, att det är ett helt annat förslag än den begränsade försöksverksamhet under mycket restriktiva 89 former som kapitalmarknadsutredningen siktade till. I övrigt är det rörande att höra hur herr Hermansson denna gång har bekymmer för hur näringslivet och moderata samlingspartiet skall kunna samarbeta. I andra sammanhang brukar man från hans sida få beskedet att det samarbetet är alltför nära.

Herr talman! Jag har inte ett ögonblick trott att det mycket nära samarbetet mellan moderaterna och folkpartiet å ena sidan och det privata näringslivet å andra sidan skulle vara brutet. Moderaternas och folkpartiets ställningstagande i den här frågan är ju bara en politisk manöver och ingenting annat.
Herr talman! Jag har haft nöjet att sitta och lyssna till en enormt intressant diskussion här i dag, framför allt därför att den manifesterar en radikal begreppsförändring och förändring i uppfattningarna från den dag propositionen blev offentlig till i dag, när vi har att ta ställning till förslaget. Man frestades då, när propositionen blev bekant, att erinra sig Heidenstams ord: Hur lätt bli människornas kinder heta. — Allra hetast var herr Helén, men inte heller herr Hermansson var oberörd. Båda sade ni nej till propositionen. Jag behöver inte heller understryka vilken ställning det moderata partiets ledare tog, och centerpartiets ledare var, kanske sin vana trogen, i den benägenheten att han anförde: För dagen kan man nog inte säga någonting alls. Det har hänt mycket väsentligt under de veckor som gått, och naturligtvis har man — som herr Hermansson mycket riktigt sade i sitt inlägg — att räkna med en reaktion ute på fältet: från fackföreningar, från folk som läser tidningarna och följer med debatten. Och det är ingen tvekan om att herr Hermansson och hans partivänner i stor utsträckning har påverkats av den reaktionen. Jag vore den siste att häckla honom för det. Jag hälsar honom tvärtom välkommen i den helt andra och mer balanserade uppfattning om förslaget han har i dag än han hade när det presenterades första gången. Men i detta som i många andra fall har man väl att hitta sanningen någonstans mitt emellan de båda ytterlighetsuppfattningarna: dels att detta skulle vara den största socialiseringsaktionen i historien, i varje fall i den svenska historien, dels att de föreslagna åtgärderna egentligen inte betyder någonting alls. Jag har i en del offentliga framträdanden försökt klara ut min principiella syn på frågan utifrån dessa mer ideologiska utgångspunkter. Jag skall referera några rader ur ett föredrag som jag hade tillfälle att hålla vid en tillställning uppe i Gävle, som jag vill minnas ägde rum i början av april. Jag försökte där klara ut hur jag egentligen såg på det mer ideologiska och principiella i den här frågan. Jag tillät mig att säga där, vilket var rätt: Nr 98 ”Vi upplever nu en uppskrämd och ganska primitiv socialiserings Torsdagen den debatt om en i och för sig praktisk lämplighetsfråga. Jag har personligen 24 maj 1973 efter att ha avlyssnat många klagomål från företagarhåll om den sjunkande självfinansieringen hos industrin och den risk för stagnation i Allmänna pensionsutvecklingen det skulle innebära sagt mig att måhända ligger det en del i fondens förvaltning, detta resonemang. Man är inte lika pigg på att satsa lånade pengar på =”. M. riskfyllda projekt, innovationer och oprövade områden som om man har tillräckligt med egna pengar. I lånefallen ligger skulden hela tiden kvar och kostar sina räntor och amorteringar. Och det är möjligt att den omständigheten dämpar själva djärvheten i den nya satsningen. Nu har vi en kapitalkälla — AP-fonderna — som här kan göra en insats. Jag tror ingen kan förneka att det här är fråga om kapitaltillgångar som löntagarna kollektivt kan kalla för sina.” — Jag är rätt glad över att i den här debatten i dag ingen har bestritt detta konstaterande. — ”Vid avtalsförhandlingarna har man” — det sade jag för att bestyrka den slutsatsen — ”på löntagarsidan accepterat att arbetsgivarkollektivet ur den framförhandlade pott som utrymmesmässigt anses stå till fördelning också har lagt in ATP-avgiften och den gradvisa höjning av ATP-avgiften som successivt genomförts efter beslut av riksdagen. Man har således vid förhandlingarna likaställt ATP-avgifterna med lönen och inrymt båda faktorerna inom ramen för den framförhandlade uppgörelsen. Det är menar jag en verifikation på att ATP-avgiften för det första är att likställa med lönen och att de anställda avstår från vad som i annat fall skulle bli lönehöjning till förmån för förstärkningen av AP-fonderna. Dessa fungerar i dag också med de anställdas välsignelse inte endast för att skapa trygghet för framtida pensionsutbetalningar utan också för att bidra till det sparande och den kapitalbildning, förutan vilken all ekonomisk frammarsch stagnerar. Nu har löntagarna, såväl i LO som i tjänstemannakollektivet, via sina organisationer sagt att de är beredda att satsa en del av sina pengar i detta efterfrågade riskkapital inom industrin. Jag betraktar det som en solidaritetsförklaring till den industriella verksamhet där löntagarna är medvetna om att de skall ta sin sysselsättning, sin inkomst och sin bärgning. Insatserna kommer väl i praktiken i huvudsak att kunna göras i samband med företagens kapitalanskaffning via nyemissioner. Då kanske det också är riktigt att understryka att varje sådan insats sker i samklang med en majoritet av aktieägarna och deras uttalade vilja. Det är endast vid ett beslut på bolagsstämman som denna s.k. riktade emission kan genomföras, dvs. fonden kan erbjudas ett aktieköp. Denna nya chans att förstärka sin kapitalsida borde vara välkommen för företagen, som sannerligen inte rosat marknaden under senare år i avseende på kapitalförstärkning via nyemissioner.” Det är ju ett känt faktum. Med den kursbildning vi haft under 1972 har kapitalförstärkningen, det egna kapitalets förmerande via nyemissioner på aktiemarknaden, varit utomordentligt blygsam. Det har rört sig om ett par hundra miljoner per år för hela företagarkollektivet. Jag fortsatte: ”En intressant iakttagelse är också att en förklaring från löntagarnas sida att kollektivt gå in och ta medansvar för industriell 91 utbyggnad på nytt väcker andarna till liv i form av en, som jag menar, malplacerad socialiseringsdebatt.

” Jag förmenar självfallet inte jordbrukarna denna rättighet. Jag har många gånger stått här i bänken och sagt att jag tycker att det är helt naturligt att man vill begagna sig av den. Men jag gör anspråk på att man skall ge löntagarna samma rättighet. Vidare sade jag: ”Nu kommer det här att gå över. Vi hade exakt samma debatt då statens investeringsbank inrättades 1967.” Jag anförde sedan några citat från oppositionssidan ur denna s.k. socialiseringsdebatt i riksdagen. Ett citat lyder: Detta är ett ”hot mot välståndsutvecklingen.

Det är ingen reform. Det är i stället en fråga om ett socialistiskt politiskt önskemål som regeringen Erlander och Sträng slåss för.” ”Herr Sträng har återfallit i ett stelt marxistiskt tänkande” — man skulle nästan kunna tro att jag hade iklätt mig Jörn Svenssons skepnad! ”Systemet innebär att vi riskerar ett ryskt system på bankpolitikens område.” ”Investeringsbanken blir inkörsporten till ett förstatligande av vårt näringsliv i betydande omfattning.” — ”Det är den statliga centralbyråkratins dröm i sin prydno” — känner herrarna igen sig? ”Den nya banken blir inkörsporten till vårt näringsliv med betydande risker för den personliga friheten.” Ja, detta är valda stycken. Jag skulle, herr talman, kunna fortsätta hur länge som helst med att citera ur riksdagens protokoll, men jag tror det här räcker till. Jag fortsatte: ”Jag vill gärna säga något om hur pass sannspådda alla dessa olycksprofeter har blivit. Jag tror jag gör det enklast genom att ta några exempel från Investeringsbankens verksamhet och dess kreditgivning.

Håller jag mig till krediter mellan 10 miljoner Nr 98 och 50 miljoner, hittar jag Skånes skogsägareförening, Beijer bygg Torsdagen den material, Nynäs petroleum, Skandinaviska elverk, KemaNord, Sydsvenska 24 maj 1973 kraft, Bålforsens kraft AB, Esab, Halmstads järnverk, Husqvarna vapen fabrik, Almqvist & Wiksell, Defibrator, Holmens bruk, Munksjö och = Allmänna pensionsmånga fler.

Jag slutade mitt anförande: ”Jag hoppas således — — =— att vi skall kunna lösa frågan om AP-fondernas insats med riskkapital i det svenska näringslivets så viktiga framtidsinvesteringar. Den insatsen bör leda till båtnad för oss alla.” Jag har med detta, herr talman, velat ge min personliga uppfattning om hur jag ser på själva den ”principiella sidan” av denna fråga. Alla de här överdrifterna, där herr Helén leder överdrifternas rad av talare, och å andra sidan hela den här underskattningen, där Jörn Svensson leder underskattningens talesmän — ingen är naturligtvis riktig uttolkning av det förslag som föreligger. Jag skall sedan bemöta de inlägg som har gjorts av partiledare och vikarierande partiledare. Jag vill börja med herr Antonsson. Vi önskar alla, säger herr Antonsson på det troskyldiga och för all del också förtroendeingivande sätt som han alltid lägger i dagen i talarstolen, en progressiv utveckling av industrins investeringar. — På den punkten är det ingen som tar upp någon debatt med honom; där är vi ense. Men, säger herr Antonsson vidare, vi gjorde ju en kompromiss kring utredningen. Det var ett enhälligt betänkande. Bankväsende, näringsliv och intresseorganisationer var med på detta, och det har nu Sträng satt sig över och gjort rent bord med. Ja, herr Antonsson, men det har ju hänt någonting. Industrin hade en representant, nämligen Industriförbundets verkställande direktör Axel Iveroth, och Bankföreningen hade en representant, den mycket kände bankmannen Tore Browaldh. De var med på utredningens förslag.

Den där enhälligheten som herr Antonsson åberopar är sålunda underkastad stora reservationer. Skall man anse att man över huvud taget är bunden av ett förslag när organisationernas representanter så grundligt desavueras av sina huvudmän? Jag tycker inte det. Jag är visserligen medveten om att Axel Iveroth därefter har rest omkring som om ingenting skulle ha hänt — det är möjligt att han inte riktigt kommit underfund med vad som har hänt — och kritiserar regeringens proposition 93 därför att den har tagit avstånd från utredningens förslag. Men jag får nog säga att i det här avseendet betraktas hans riksbekanta uttalanden runt om i landet som quantité negligeable — jag ber om ursäkt, fru talman, för att jag använder ett så konstigt ord, men alla förstår nog vad jag menar med det. Däremot kan man inte betrakta herr Antonssons uttalanden som quantité negligeable. Han är fortfarande vice ordförande i sitt parti, och han har fått sitt parti med sig på den ståndpunkt som han intog i utredningen. Jag skall ta upp herr Antonssons synpunkter litet närmare.

En analys av skillnaderna är fasligt intressant att göra, men innan jag gör den skall jag ta upp några punkter i herr Antonssons anförande. Det här är en centraliserad makt, säger herr Antonsson. Varför stryker finansministern ett streck över riksdagens prövning? Här tar han upp en fråga i vilken Kungl. Maj:ts förslag skiljer sig från utredningsförslaget. Utredningen hade föreslagit att man skulle tillsätta en ”överförmyndare” över den här bestyrelsen som skall hantera fondaffärerna. Den överförmyndaren skulle bestå av två representanter utsedda av riksbanken och två representanter utsedda av riksgäldskontoret, och sedan skulle en högt kvalificerad jurist — jag föreställer mig en representant för den värderade högsta domstolen eller regeringsrätten — fungera som ordförande och se till att alla objektiva synpunkter kom fram vid granskningen. Det är klart att jag funderade på vad som kunde ligga bakom en sådan idé. Jag tycker den är obefogad. Man gör inte anspråk på att med någon sådan här institution i efterhand få granska näringslivets motsvarande affärer på samma område. Varför skulle man i efterhand ha en institution som granskar fondstyrelsens dispositioner på samma område? Dessutom är det fasligt enkelt att i efterhand tala om, om man har gjort ett fel i hanteringen på detta mycket besvärliga område. Jag går så långt att jag säger att den här styrelsen skall ha rätt att göra fel. Den skall ha rätt att göra en dålig affär, för den har ju också chansen att göra rätt och att göra en god affär. Men vad är det för mening med att ha ett speciellt institut som i efterhand hänger ut styrelsen till beskådande för de dåliga affärer den eventuellt kan ha gjort? Vi kan ju gå tillbaka litet grand och se hur en sådan här verksamhet har utvecklat sig. Vem skulle för ett par år sedan ha betraktat ett radikalt köp av Facitaktier som en dålig affär? I efterhand kan vem som helst säga att det var en väldigt skral affär, en miss i planeringen. Men varför skall man i efterhand slå ned på dem som gör ett köp utifrån de bedömningsgrunder som gäller just när affären görs? Jag skulle kunna nämna flera företag i vårt land beträffande vilka situationen skulle ha blivit precis densamma, men det är onödigt att göra det. Det skulle kunna betraktas som en elakhet mot vederbörande företag, så jag avstår från det. Det räcker med det företag jag har nämnt som exempel. Vidare tog herr Antonsson upp den här frågan: Varför skall inte Nr 98 riksdagen få tillfälle att avgöra om de 500 miljonerna skall få bli 600, 700 eller 800 miljoner längre fram? Det är väl inte alldeles obekant för kammarens värderade ledamöter att fördelningen av kapitalmarknadens I tillgångar i dagsläget är en utomordentligt svår och intrikat uppgift, Allmänna pensionsframför allt därför att man hela tiden har att röra sig med anspråk och fondens förvaltning, krav som går långt utöver de tillgångar som den långa kapitalmarknaden = m.m. redovisar. Hitintills har det gått till på det sättet och kommer väl att göra det även i fortsättningen att riksbanken utför en s.k. emissionskontroll. Den kontrollen sker på ett sådant sätt att riksbanksledningen och finansdepartementet — och finansministern underrättar sina regeringskollegor när det är fråga om avgörande principiella frågor — i samråd försöker att på ett hyfsat sätt ransonera de här kapitaltillgångarna. Den största uppsamlingskällan för långt kapital är AP-fonderna. Om man nu vill föra ett sådant ransoneringsproblem upp på riksdagens bord, finge man väl i logikens och konsekvensens intresse också begära att riksbankens emissionskontroll och regeringens hantering av dessa frågor slopades. I så fall borde ju riksdagen avgöra i vad mån kapitaltillgångarna skall användas till att lyfta av byggnadskreditiv, till kommunala reverslån och till AP-fondernas köp av obligationer — det må nu vara i exportkredit, skeppskredit eller industrikredit. Hela den ransoneringsfrågan tror jag att riksdagen är utomordentligt glad över att slippa undan. Man kan tänka sig vilket om inte kattrakande så i varje fall debatterande och diskuterande det skulle bli, om de olika intressena på en trång kapitalmarknad skulle här i detta rum slåss om vem som skulle få del av resurserna. Det är nog bra att den här ransoneringen sköts av regering och riksbank. Här är det ju egentligen inte fråga om annat än en bedömning av hur mycket man kan lyfta ut ur AP-fonderna, som är källan för det långa kapitalet, och föra över till kort marknad — rörelsekapital och t.o.m. riskbetonat kapital. Detta har varit det avgörande för att jag här inte vill följa utredningens tanke att riksdagen skulle höras varje gång det var fråga om att höja insatsen av riskbärande kapital. Jag har således betraktat detta som en praktisk fråga. Det har ingenting att göra med dålig respekt för parlamentarismen — det var ju ungefär de orden som föll från Antonssons läppar. Förklaringen är så enkel som jag här har beskrivit den. Och den uppfattningen har jag, även om herr Antonsson — mirabile dictu, allt kan ju hända — efter höstens val skulle sätta sig i min stol. Då tycker jag att det är han och riksbanken som får diskutera den här avvägningen och att den saken lämpligen inte bör behandlas i den parlamentariska församlingen. Det kom fram en annan synpunkt i herr Antonssons inlägg. Han sade att avkastningen av fjärde fondens placeringar bör gå till pensionärerna. Jag skall lugna herr Antonsson på den punkten, och jag skall göra det ytterligare fram i sommar, då jag hoppas få träffa honom under sådana behagliga former som det har talats om här i dag. Det är ingen risk för pensionärernas pengar. Avsättningarna till AP-fonderna garanterar att pensionärerna enligt ATP får sina pensioner. Den tidigare högerledaren 95 Heckscher ville dela ut extra AP-pengar till pensionärerna, och något av detta har ju legat bakom herr Regnélls inlägg i dag. Då måste man ju gå havande med den tanken att det finns ett överskott av pengar i fonderna som inte behövs för att klara själva pensionsförpliktelserna, och det ligger en viss sanning i detta. Det är fråga om att dels klara pensionsförpliktelserna, dels skapa den kapitaluppsamling som är en av de avgörande grunderna för inte bara industriell expansion utan för hela samhällets välfärdsutveckling. Det finns många andra som har samma uppfattning.

Jag tycker att det var ett ganska horribelt inslag i debatten, men det gav väl ändå vid handen att man även på det hållet har en känsla av att det inte föreligger någon risk för att pengarna inte skulle räcka till för kommande pensioner. Sedan har jag sagt mig att om man låter den fjärde fonden använda de eventuella vinster den gör, så innebär det också en likställighet med alla övriga kapitalplacerande eller aktieköpande fonder. Gör dessa några vinster, får de använda dem efter eget skön för att köpa ännu mera aktier och göra ännu flera riskbetonade kapitalplaceringar. Varför skulle den här fonden lämna ifrån sig den möjligheten? Jag har gått så långt i fråga om likställighet att jag också sagt att vinsterna bör beskattas. Ur vad man skulle kunna kalla konkurrenssynpunkt torde därmed all rättfärdighet vara uppfylld. Herr Antonsson kom vidare tillbaka till att det väsentliga inflytandet i ett företag får man inte genom att skaffa sig äganderätt i företaget, utan det skaffar man sig genom att ha en tillräckligt stark representation i styrelsen. Jag tvingas nog att bestrida en sådan slutsats. Det är ändå i sista hand aktieägarna som röstar när det gäller de väsentliga frågorna i företaget. Har styrelsen aktieägarnas förtroende, uppstår det förstås inte några konflikter och dramatiska situationer. Men vi har många gånger i den här verksamheten fått uppleva hur aktieägaren har utnyttjat sin rätt att möblera om både när det gäller styrelse och företagsledning. Styrelsen har inflytande, men det är aktieägarna som på stämman avgör om styrelsen över huvud taget skall sitta kvar och bruka sitt inflytande.

Det finns alltid möjligheter att väcka interpellationer och ställa frågor. Verksamheten kommer att redovisas när året är slut i en offentlig handling. De som är intresserade här i riksdagen kommer att läsa den och göra sina reflexioner, och de kommer naturligtvis att ställa frågor till den sittande regeringen och väcka interpellationer om de tycker att någonting behöver diskuteras i den parlamentariska församlingen. Nr 98 Jag vill ta upp den här frågan om börsköpen och nyemissionerna, som kommit tillbaka i flera iäläsg. Det är klart. det skall jaginte bestrida.= anna a s a 5 24 maj 1973 att man inte skaffar mera pengar till svenska företag genom att växla I börspapper från den ena portföljen till den andra eller från det ena Allmänna pensionskassaskåpet till det andra, utan tillskottet kommer självfallet via fondens förvaltning, nyemissionerna. Här gör vi nu samtidigt en förändring i aktiebolagslagen, 71. . där vi går ifrån den kvalificerade majoriteten i bolagsstyrelserna ner till enkel majoritet för att de skall vara beslutföra när det gäller att släppa in AP-fonderna i nyemission. Man har då ställt frågan: Kan man över huvud taget räkna med att fondstyrelsen kan göra en vettig placering den vägen? Kommer man inte bara att få över sig dåliga företag eftersom de goda företagen inte är beredda att släppa in AP-fonderna? Det är en fråga som utvecklingen och erfarenheten får ge svaret på. Jag har haft tillfälle att diskutera detta i en församling av kvalificerade industrimän. De hade den uppfattningen att det — kanske mer än de själva önskade — borde finnas möjligheter till sådana här försäljningar. Det kan vara på det sättet att kursen är pressad för ett specifikt företag, man betraktar det såsom önskvärt och nödvändigt att få en förstärkning på aktiekapitalsidan. Men man kan inte gå ut med nyemission på sedvanligt traditionellt sätt. Villkoren blir för dåliga för att den enskilde privata aktieägaren skall vara intresserad. Där kan man då göra ett utbud till AP-fonden. Är det då alldeles säkert att det utbudet är ett dåligt utbud? Det behöver det inte vara. Jag tror att jag stått här i bänken och talat om detta en gång tidigare. Då tog jag ett enda företag, ett stort företag i vårt land, som exempel. För tre fyra år sedan låg kursen för Kockums varvsaktier på 40 kronor när den var som lägst och på 60 kronor när kursen var som högst. Eftersom aktierna samtidigt hade ett nominellt värde på 100 kronor, hade man ingen möjlighet att gå ut och vädja till aktieägarna om något kapitaltillskott. Aktieägarna var tvärtom till ytterlighet reserverade emot företaget eftersom de dessutom — klokt nog — avstod ifrån alla utdelningar under en tidsperiod av ett par tre år. Men så blev det andra tider för svensk varvsindustri. I dag ligger Kockums börskurs, om jag inte minns fel — jag brukar ju vara tvingad att följa detta å ämbetets vägnar — någonstans varierande emellan 325 kronor och 350 kronor. Om vi hade haft en aktiefond som varit så djärv att den köpt Kockumsaktier för två eller tre år sedan, skulle det ha varit en utmärkt placering, även om alla vid det tillfället hade ansett det vara en dålig placering. Detta är ett område, där det är väldigt svårt att utläsa framtiden. Jag tycker därför att man bör vara litet försiktigare när man klagar. För min egen del har jag dragit den mycket enkla slutsatsen att här finns två motpoler. Utifrån den ena motpolen, som är företagets önskan att få eget kapital, och utifrån den andra, som är fondens önskan att inte betala mer än vad som är absolut nödvändigt, bör det finnas möjlighet till en förhandling, där kompromissen kan vara något så när riktig. Sedan vill jag ta upp frågan om den s.k. S-procentsspärren. Herr Antonsson ställde där en ganska väsentlig fråga, och det tror jag att även 97 herr Helén gjorde. Även om man i princip säger nej till alltihop drar sig varken herr Helén eller herr Burenstam Linder för att klaga på vissa detaljer i förslaget, och det har de väl rättighet till.

Man utvecklar detta också genom att säga att fonden skall få förvärva aktier i svenskt aktiebolag upp till en gräns där röstetalet för aktierna utgör högst 5 procent av röstetalet för samtliga aktier. Det utesluter inte, säger herr Antonsson, att fonden kan förvärva en aktiepost som till nominellt värde uppgår till mer än 5 procent av aktiekapitalet. Och frågan om S-procentsregeln kan komma att tas upp till förnyad prövning — det är herr Johannes Antonssons uppfattning som utredare. Om man har sagt detta och samtidigt sagt att de 500 miljonerna är den första ramen, är det väl — för att ta till ett uttryck som jag använt tidigare — litet malplacerat att skissera upp detta som den stora skiljelinjen i den principiella och ideologiska frågan: Sträng har gått längre än 500 miljoner, medan utredningen sagt 500 miljoner. Om man läser utredningen noggrant, vilket jag uppmanar utredningens ledamot herr Johannes Antonsson att göra i form av en repetitionsläsning, kommer man säkert underfund med att här föreligger knappast någon principiell skillnad som kan tas fram såsom motiv för att säga ja till utredningens förslag och nej till Kungl. Maj:ts proposition. Jag har tolkat utredningens skrivning på så sätt att man inte borde vara absolut bunden vid de 500 miljonerna som ett beständigt belopp. Jag har lojalt följt utredningen. Jag har skrivit 500 miljoner som en första ram, och jag har vidare tagit hänsyn till den argumentation som utredningen själv har presterat. Sedan har detta stöttats upp av en alldeles personlig uppfattning som jag har, fru talman, nämligen att när man inte sätter några tak och begränsningsregler för andra styrelser som köper aktier, varför skulle man då göra det för den här speciella styrelsen? Om vi slår upp verksamhetsberättelserna för våra stora företag, brukar vi finna att de ärligen redovisar hela den skala av portföljinvesteringar i andra företags aktier som de håller sig med. Det är imponerande listor över aktieplaceringar i andra företag. Ingen människa kommer på den idén att de skall iaktta begränsning i dessa sina placeringar. Varför skall då den här fonden, som står under större offentlig insyn än den vanliga privata företagsstyrelsen, vara underkastad begränsningar? Herr Antonsson ställde en intressant men mera personlig fråga: Vad har hänt med Strängs inflytande i regeringen? Det låter litet förmätet om jag säger att jag även på den punkten tror mig kunna lugna herr Antonsson. Den oro som herr Antonsson i dag spred från denna talarstol och även tidigare har spritt i artiklar i svensk press bör man nog inte tro så mycket på, även om det är klart att jag härvidlag alls inte är objektiv utan i hög grad subjektiv. En finansminister har alltid ett visst inflytande, det har han alltid haft, och jag hoppas att han skall ha det även i fortsättningen. Om man skulle tvivla på detta, finns det faktiskt ingen Nr 98 nnan möjlighet än att skaffa sig bekräftelse gEnOMT att tala med Torsdagen den finansministerns kolleger. Jag rekommenderar den enkla vägen. 24 maj 1973 När det sedan gäller herr Helén vill jag naturligtvis gärna också gå honom till mötes och svara på hans inlägg. Han säger att regeringen Allmänna pensionsförsöker skaffa sig en obegränsad fullmakt att socialisera. Var försiktig, fondens förvaltning, herr Helén. Här har ju centerpartiet som — om vi skall tro på SIFO — =”. m. ensamt representerar en större väljarprocent än vad herr Bohman och herr Helén gör tillsammans, om jag nu räknar rätt mycket hastigt, sagt, att det här är ingen värre socialisering än att centerpartiet kan vara med om detta. Jag har bevisat den lilla skillnad som ligger mellan utredningens förslag och regeringsförslaget. Den lilla skillnaden kan ju under inga förhållanden — även med all respekt för herr Johannes Antonssons förmåga att argumentera politiskt — ha någonting att göra med en principiellt annorlunda uppfattning i själva huvudfrågan om AP-fonderna. Han kan inte övertyga en lugn församling om detta. Denna obegränsade fullmakt att socialisera, som jag och regeringen bakom mig samt herr Antonsson tycker är en klok praktisk åtgärd i tid med utvecklingen och mycket annat, skrämmer nu herr Helén i utomordentlig grad och omfattning. Herr Helén som är ingenjören i mittensamarbetet, om vi skall tro den offentliga publiciteten, skall ju ha detta mittensamarbete med centerpartiet och med Johannes Antonsson. Om vi skall tro på vad herr Helén säger, att dörren nu är öppen för en långtgående socialisering, kommer ju frågan alldeles opåtalat: Har ni någon hemlig överenskommelse er mellan om att för den händelse det går bra för er i höst skall förslaget läggas på is? Herr Svanberg har varit inne på detta tidigare, men frågan förtjänar faktiskt att ställas ytterligare en gång. Det har varit ett populärt inslag i den här debatten att citera mina uttalanden på den senaste SAP-kongressen. Jag tycker det är bra, fru talman, att man läser in detta i kammarens protokoll. När jag satt och avlyssnade citaten, var jag förvånad över att jag uttryckt mig så väl, men det är möjligt att jag var utvilad och i god form vid tillfället. Det kan vara en förklaring. Vad jag läste upp för kongressen var egentligen ingenting annat än partiprogrammet, och detta program har jag själv varit med att skriva för 12—13 år sedan, så det var inget nytt i och för sig. Vad är samhället? Det är en fråga som man kan ställa i den mer ideologiska debatten. Jag talade här om det samhällsinflytande som vi gradvis vill förstärka. Är samhället någonting alldeles specifikt som den ene betraktar på ett sätt och den andre på ett annat? Jag vill betrakta samhället som det kollektiv, där vi allesammans går, med många gånger skilda uppfattningar och ståndpunkter och skilda ideologier. Men i denna kittel av olika meningsbrytningar kommer ändå fram någonting som representerar en dominant mening och uppfattning. Denna får sitt politiska utslag i de valrörelser där argument och synpunkter mönstras inför väljarna och sedermera också i sammansättningen av den riksdag som har att föra samhällsarbetet vidare. Hitintills har den debatten lett fram till att detta samhälle, som jag ser det, har i utvecklingsperspektivet krävt att få ett större inflytande och ett inflytande på nya områden där 99 man tidigare inte hade något inflytande. Har man detta klart för sig är det inte lämpligt att citera så att mitt åberopande av samhällsinflytande skulle vara någonting som går emot samhället. Det kan gå emot vissa speciella minoritetsintressen i samhället, men det är ett uttryck för samhällskollektivet så länge regeringen och det parti som står bakom regeringen har det gehör bland medborgarna som man hitintills har haft. Vad kommer efter de 500 miljonerna? säger herr Helén. Fråga inte mig, fråga Johannes Antonsson, är det enkla svaret. Det var roligt det här med kafferepet i Halland. Det är kanske inte en allvarlig fråga, men allt är ju inte allvar här i världen. Jag vet inte om Johannes skvallrat ur skolan, men i och för sig är det naturligtvis riktigt. Skall jag vara riktigt ärlig har det någon gång blivit litet mera än kaffe: en smörgås och vad därtill hörer, ”osv.”, som det brukar heta. Även med risk för att detta är påfrestande för mittensamarbetet tror jag nog att vi är så pass goda vänner att vi kommer att fortsätta med detta. Då får jag tillfälle att ytterligare, pedagogisk som jag är, göra klart för min vän Johannes Antonsson, jordbrukare på Dahla gård i Årsta storkommun, att det egentligen inte är någon skillnad mellan regeringens förslag och det förslag som han som utredningsman har ställt sig bakom. En nnan fråga som har spelat stor roll här är kapitalförsörjningen till de små och mindre företagen. Man säger att de stora företagen får alla möjligheter att förse sig med kapital, till skillnad mot de små och medelstora som i detta avseende är styvmoderligt behandlade. Naturligtvis är detta väsentliga överdrifter. Jag har många gånger stått här och talat för nödvändigheten av samarbete mellan stora och små företag. Jag har sagt att de produktionsmässigt är så infiltrerade i varandra i de små företagens egenskap av underleverantörer till de stora företagen, att det egentligen är en ganska enfaldig frågeställning om man försöker sätta stora företag emot de små. Men låt mig ta upp en diskussion om kapitaltillförseln till de små företagen. Vi har speciella institut, nämligen Industrikredit och Företagskredit. Jag svarade i en interpellation för litet sedan att inga seriösa låntagare vilkas investeringsobjekt fyller gängse företagsekonomiska räntabilitetskrav har gått ohulpna ifrån Industrikredit och Företagskredit. Institutens uppgift är att ge långa lån. Sådana lån betalas alltid ut först när investeringen är färdig. Däremot — och det tycker jag både herr Helén och herr Johannes Antonsson skall tänka på — får de ansökande företagen besked om att lån kommer att beviljas på ett långt tidigare stadium än när investeringen är fullbordad, ofta innan ens investeringen har påbörjats. De investerande företagen måste därför alltid — såvitt de inte har egna medel — låna kort i affärsbank och sparbank för att finansiera under byggnadstiden och sedermera få lånet avlyft efter samma modell som vi har inom bostadsproduktionen med byggnadskreditiv och avlyft i form av långa lån. Nu undersöker kreditföretaget detta och ger ett besked att den sökande får räkna med avlyft, och med det beskedet går han till affärsbanken och får sin korta kredit där. Man kunde naturligtvis säga att det vore perfekt i alla avseenden, om kreditivet kunde avlösas av det långa lånet dagen efter det investeringen var gjord. Tyvärr har det inte varit så, men det är inte någon särdeles Nr 98 uppseendeväckande lång väntetid det här är fråga om. Jag meddelade i Torsdagen den mitt interpellationssvar att man fyra månader efter investeringens 24 maj 1973 fullföljande har kunnat växla om ”byggnadskrediten” till lång kredit. Det ZE är uppgifter jag har fått av verkställande direktören i Industrikredit och Allmänna pensions Företagskredit. Det är inte så särdeles anmärkningsvärt. Tvärtom. Jag fondens förvaltning, tycker det är en relativt kort tidrymd. Det spelar inte heller någon =. Mm. avgörande roll i dessa tider, när räntekostnaden på byggnadskrediten och det långa lånet är praktiskt taget densamma. Skillnaden är i varje fall relativt obetydlig. Företaget Industrikredit fick under år 1971 tillsammans med det parallella företaget Företagskredit — det ena lämnar primärlån och det andra sekundärlån, men de hanteras av i stort sett samma bestyrelse och har samma administrativa apparat — 550 miljoner kronor från AP-fonden i fjol. Det representerade då en kraftig uppgång jämfört med tidigare år. I år har den utlåningen accentuerats ytterligare. Om institutet är lika benäget att fortsätta utlåningsexpansionen under den kvarvarande delen av året som det har varit under den hittills gångna delen, kommer årssumman att ligga på 700 miljoner kronor, dvs. 150 miljoner kronor mer än under år 1971. Institutet beräknar att man med den takten kan tillmötesgå — som jag nyss sade — de seriösa låneintressen som aktualiseras. Nu ger detta institut inte något s.k. riskkapital, utan vi har — som de mera minnesgoda kan erinra sig — i samråd med riksdagen kommit dithän att vi har etablerat ett annat institut, som heter Företagskapital och som också är anknutet till det institut jag nyss nämnde. Detta institut skall förse småföretagen med riskkapital, eftersom det passar bättre att hantera dessa lån efter speciella administrativa rutiner än vad jag tänker mig att AP-fonderna kan mobilisera och lägga i dagen. Sedan, fru talman, skall jag också — objektiv som jag är — försöka svara herr Burenstam Linder, även om det blir betydligt kortare. Hur får Volvo mer pengar, frågar herr Burenstam Linder, om AP-fonderna köper börsaktier? Det har jag redan bemött. Volvo får sina pengar via lån och emissioner. Men jag kanske skall lägga ytterligare en liten synpunkt på detta, eftersom jag tyckte att herr Burenstam Linder var något ofullständig i sin redovisning. Jag har tidigare sagt att den väsentliga kapitalanskaffningen till industrin bör gå via emissionsverksamheten, men naturligtvis är inte fjärde fonden förhindrad att gå ut och köpa på börsen. Om det skulle innebära en viss uppstramning av kursen, hade det inte varit ovälkommet under 1971 och 1972. Det skulle ha givit möjligheter för en hel del företag att gå ut med nyemissioner, som de under dessa år varit förhindrade att göra. Vid andra tillfällen är det naturligtvis olämpligt, men det skall väl sitta tillräckligt kloka karlar i fondstyrelserna för att kunna göra de rätta bedömningarna. Det har talats om huruvida löntagarna får något större inflytande eller om det är ett pampvälde som etableras mellan de 11 personerna i fjärde fondens styrelse.

Det tarvas en viss komplettering till den nuvarande bolagslagstiftningen härför. Vi håller på att utarbeta förslag om detta i kanslihuset för närvarande. Om jag minns rätt sade statsministern dagen efter detsamma på en distriktskonferens uppe i Dalarna, då samma fråga ställdes till honom. Någon vecka efteråt kom centerpartiet traskande patrullo och sade att det också tyckte att man skall göra på detta sätt. Man har ju i dag från denna talarstol redovisat rätt mycket av yverborenhet över att det var centern som ville bevaka de anställdas intressen, och man har uttalat sin glädje över att utskottet följde centerns motion. Ja, som den vänliga människa jag är unnar jag visst centern alla små glädjeämnen i tillvaron, men jag har velat göra dessa påpekanden för att i varje fall de som lyssnar på mig skall få klart för sig att detta är något som vi varit inställda på. Vi skrev visserligen inget om det i propositionen, men vi betraktar detta som en enkel praktisk handläggningsfråga mellan fondstyrelsen och de anställda, som det väl inte var så alldeles nödvändigt att aktualisera i propositionen. Emellertid har nu utskottet skrivit under på detta, och det är helt i överensstämmelse med regeringens uppfattning. Den aktuella förändringen i bolagslagen skapar möjlighet att fördela fjärde fondens fullmakt inte bara på en utan på flera representanter för de anställda, vilket jag tror i praktiken kanske blir erforderligt och nödvändigt. Jag måste vidare reagera mot Staffan Burenstam Linder — som ju alltid är litet mera onyanserad i sitt sätt att resonera — när han säger att angivandet av ramen 500 miljoner kronor är ett sätt att vilseleda svenska folket. Jag begär inte att svenska folket skall lusläsa kommitténs förslag, men på två ställen i betänkandet sägs det att detta är en första ram och att man i framtiden skall gå vidare. Vi har sagt detta i propositionen, och jag utgår från att man har åberopat det även i utskottsbetänkandet. Då kan man ju inte, som herr Burenstam Linder vill göra gällande, ha vilselett svenska folket. Och skulle Johannes Antonsson gå omkring med slika hemska planer som att vilseleda svenska folket, tror jag att han nu — när han blivit upplyst om vad som står i det betänkande han skrivit under — som den hederlige man han är, i fortsättningen kommer att tala om hur det hänger ihop, och då blir ju inga människor vilseledda. Herr Burenstam Linder varnar nu fackföreningsfolket — ja, bocken som trädgårdsmästare och mycket annat faller en i tankarna. Jag tror emellertid att jag utan att vara ovänlig skulle kunna säga att jag har en känsla av att svensk fackföreningsrörelse sätter herr Burenstam Linder längst bort i kön om det gäller att lyssna på råd, varningar och anvisningar. Jag har tidigare sagt att herr Burenstam Linder är som ett flitigt bi i talarstolen — ett flitigt bi som vill hälsa på så många blommor på ängen som möjligt under en viss begränsad tid. Han förnekar sig inte heller i dag när han i detta sammanhang tar upp frågor om utlokalisering och tandvårdsförsäkring. Den enda kommentar jag har att göra är att han flyger omkring på redan utsugna ängar, och då blir ju behållningen naturligtvis därefter. Några ord även till herr Hermansson! Medlen i AP-fonderna, sade herr Hermansson, är ändå någonting av en knutpunkt i en utveckling som han registrerade. Han skiljer sig där väsentligen ifrån Jörn Svensson, och jag Nr 98 tror att vi allesamman här i Kammaren skulle varg herr Hermansson stök Torsdagen den tack skyldiga, om han tog sig tid att sitta med Jörn Svensson rent privat i 24 maj 1973 några omgångar och ge honom några lektioner om litet större moderation i argumenteringen i den här frågan. Jag tyckte att jag fann i herr Allmänna pensions Hermanssons inlägg att han ligger sanningen närmare. fondens förvaltning, m.m. Företagens kapitalexport gillar inte herr Hermansson. Nu är det här en tvåvägstrafik. Vi tillåter via valutakontrollen företagen att föra ut visst kapital, vi tillåter via valutakontrollen annat kapital att komma in i vårt land. Det är naturligt att vi gör det så länge vi har en öppen ekonomi, en ekonomi som ser ut som vår ekonomi, kontra kringliggande länder, länder som vi har våra omfattande ekonomiska förbindelser med. Vi kan inte gärna förbjuda kapitalexporten i varje del. Vi kontrollerar den. I allmänhet har det varit sådana fall där det har varit rimligt och riktigt även från svensk företagarsynpunkt att tillåta en kapitalexport. Vi kontrollerar importen av kapital och släpper in den där vi anser att det är stimulerande för svenskt näringsliv och svensk sysselsättning, och även om det kommer utländska företag och etablerar sig här i Sverige är de i de allra flesta fall underkastade nationens lagar och bestämmelser. Herr Hermansson har ett argument som han ofta kommer tillbaka till, och han gör det även i den här frågan. Man skall inte gå ut och förstärka privata företags kapitalställning, man skall i stället använda de här pengarna för att bygga industrier i statlig regi, vilket kan ge sysselsättning och behållning till nationen, säger han. Även det här, herr Hermansson, låter fasligt bra från talarstolarna.

Vi har utifrån egna och, vågar jag säga, konsumenternas utgångspunkter sagt att de industrierna skall hävda sig i den internationella konkurrensen, om det skall vara någon idé att satsa på dem. Det är litet annorlunda, om — som jag tyckte att det föresvävade herr Hermansson — vi kan avgränsa det här landets ekonomi från omvärlden och det ekonomiska system som vi är invävda i och etablera oss i någon nationell isolationism eller protektionism. Då kan vi laborera på det här sättet, men då blir det naturligtvis väsentligt dyrare för konsumenterna. Vi bygger ut den statliga industrin precis i den takt som vi har möjligheter att göra det med utsikter att den skall vara lika funktionsduglig och lika konkurrenskraftig som den industri den skall konkurrera med när det gäller varuförsäljningen. Vi får nöja oss med att ha den takten, och då beställer vi inte i förväg en lång rad statliga industrier, placerade här eller där, producerande det eller det. Det går helt enkelt inte ihop med den ekonomi vi har att vistas uti. Om jag skall vara riktigt utförlig, fru talman — jag lovar att jag skall försöka begränsa mig i fortsättningen — kanske jag skall bemöta ytterligare ett par argument, som inte har kommit från partiledare och vice partiledare utan har annonserats tidigare här i debatten. 103 Man tog upp frågan om det gamla kreditstoppet och kallade det för ett idiotstopp. Det har blivit en sådan där slogan som man vårdslöst slänger omkring sig utan att göra sig besvär med att undersöka vad som egentligen låg bakom åtgärden — bevekelsegrunderna — och hur den genomfördes. Det är intet tvivel om att man även från bankvärlden, som hanterar krediterna, är beredd att erkänna att denna åtstramning av kreditpolitiken genomfördes på ett tekniskt utmärkt sätt. Man har uttalat sin uppskattning och sin respekt för hur den genomfördes. Åtstramningen var nödvändig, eftersom den svenska riksdagen inte var beredd att ta några nya skattehöjningar i maj månad 1970 och eftersom vi hade över oss en sådan press, som tog sig uttryck i försvinnande valutareserver och ett väldigt underskott i utrikeshandeln, att det hade varit helt oansvarigt att sitta med armarna i kors. Var det då några som for fasligt illa av detta? Det var väl en del som for illa, men sedan detta kreditstopp hade genomförts kallade riksbankschefen och finansministern upp alla affärsbankernas verkställande direktörer och resonerade igenom problemet med dem. Då fick de följande besked från min sida — jag råkade sitta ordförande vid tillfället: Nu har ni rätt — och riksbanken kommer inte i något fall att ingripa — att lämna krediter till alla de små och medelstora företag som i annat fall skulle stå inför den situationen att de inte skulle kunna driva verksamheten vidare. Det här kreditstoppet får inte köra småföretagen över styr, om det nu är seriösa småföretag som skall leva vidare i framtiden. Bankcheferna gick följaktligen hem med det beskedet att möttes de av låneanspråk från seriösa småföretag via sina checkräkningar, så hade de riksbankens och regeringens auktorisation för att släppa fram de lånen och de krediterna. Jag tror inte att jag har sagt det tidigare, men när jag så här långt efteråt upplever att man slänger omkring sig uttrycket idiotstopp, så vill jag säga att det bara är en löslig argumentation som inte har underlag i vad som skedde. Efter det att denna deklaration hade gjorts satte jag mig hos radio och TV och gjorde ett offentligt uttalande av den här karaktären, och jag vore, fru talman, mycket tacksam om vi slapp dessa klyschor i fortsättningen. Lyssna på riksbanken, har det sagts, som i sitt remissvar vill ge en varning till fjärde fondens styrelse för att inte rasa ut för snabbt. Jag är alldeles övertygad om att den är helt på det klara med att handha den här verksamheten med all den försiktighet och respekt som behövs. I samtliga de offentliga uttalanden som jag har gjort på den punkten har jag understrukit riksbankens synpunkter, för jag tycker att de är riktiga. Herr Regnéll, som ju är gammal och erfaren i sådana här penningpolitiska frågor, förvånade mig litet grand i ett av sina inlägg. Det var kanske närmast därför att det ju är litet besvärligt att säga nej och tala om att det här är en socialisering, när storebror i församlingen har bundit mig för denna linje. Samtidigt som man bedömer regeringens proposition skall man alltså ändå på något sätt acceptera att det mest inflytelserika partiet på oppositionssidan är överens med regeringen, och då är det ju klart att argumentationen många gånger blir motsägelsefull. Det här är en historia som vi inte gärna kommer ur. Det skall bli spännande att lyssna på den argumentekvilibristik som ni kommer att prestera från talarstolen så småningom. Man behöver inte göra så mycket omskrivningar av proble met — det är kort och gott som jag har beskrivit det. Nr 98 Herr Regnéll säger: Det där riskkapitalet är väl i själva verket inte så Torsdagen den mycket värt, för om jag lånar kapitalet är ju räntorna avdragsgilla och då 24 maj 1973 blir kapitalanskaffningen förhållandevis billigare än om jag satsar det egna DHdnHa DeRdloRd aktiekapitalet eller det s.k. riskkapitalet. Detta kunde väl delvis ha varit Allmänna pensions riktigt om jag går tillbaka till tiden före 1965 — det är möjligt, fru fondens förvaltning, m.m. talman, att jag missminner mig i fråga om årtalet, men jag brukar ha ganska gott minne för sådant här. Då införde vi bl.a. med riksdagens medgivande någonting som kallas Annell-lagen och som gav möjligheter för avdrag på ungefär samma premisser som när man drar av räntan i investeringsfinansieringen. Man får med andra ord möjligheter att dra av utdelningen på de nyemissionerade aktierna under ett respektabelt antal år framöver. Vi gick fram till riksdagen med det förslaget för att jämställa det egna kapitalet och lånekapitalet rent finansiellt för det investerande företaget. Vid sidan av detta måste jag säga att det är för mig en alldeles ny upplevelse att finna en borgerlig politiker som ju vill tala för företagsamhetens väl men som säger att det där med eget kapital är inte så angeläget — det väsentliga är att man kan låna. Vi har ett ekonomiskt planeringsråd som nu snart ser tolvårsdagen av sin tillkomst, och där sitter representanter för Sveriges industriförbund och bankrepresentanter med. Det är inte många sammanträden där jag inte får höra ständiga klagomål över just bristen på riskkapital i den industriella verksamheten. Vi har gjort oss så mycket besvär och så mycket bekymmer med detta att vi har inhämtat uppgifter runt om i världen och låtit en professor i företagsekonomi examinera alla de här frågorna för att se i vilken utsträckning Sverige visar sig vara illa hanterat vid en internationell jämförelse. Slutsatsen blev att det är önskvärt med en förstärkning på riskkapitalsidan, och då var det klarsignal för den proposition som nu ligger på riksdagens bord. Att det sedermera också har den positiva effekten att vi får ett löntagarinflytande i den produktiva industriella verksamheten — helt i linje med samhällsutvecklingen — kan väl, fru talman, endast betraktas såsom en förstärkning av propositionens motivering.

Fru talman! Får jag på det allra sista som finansministern sade bara replikera, att om löntagarna kan få individuellt ägda andelar i företagens långsiktiga kapitalbildning är det självfallet från fördelningssynpunkt klart överlägset den linje som finansministern förfäktar. Men det alldeles avgörande med finansministerns inlägg, fru talman, är ju att han här i dag vill framkalla intrycket att hela frågan om att köpa aktier med medel ur pensionsfonderna bara är en praktisk lämplighetsfråga. Finansministern sade direkt att herr Helén, som säger nej till hela förslaget, klagar över vissa detaljer — finansministern använde t.o.m. uttrycket ”den lilla skillnaden mellan kapitalmarknadsutredningens förslag och propositionen”.

Nej, herr finansminister, om Ni var utvilad och i god form den 4 november 1972, så frågar jag mig: Är Ni gräsligt trött i dag eller i alldeles extra god form, när Ni säger att ”vid en kaffegök i Halland skall jag kunna förvandla den lilla skillnaden till ingen skillnad alls”? Det är väl ändå att tilltro sig själv om att vara mer än trollkarl. I själva verket är det ju betydande principiella skillnader. Och det finns rätt stor anledning att fråga, som flera har gjort här: Vad hände mellan utredningsförslagets framläggande och beslutet att i propositionen dra ett streck över alla dessa viktiga principiella spärrar? Nu skyller herr Sträng på Bankföreningens och Industriförbundets remissvar, men remisstiden gick ut den 15 december. Då kom de kritiska synpunkterna. Men finansministern tog ställning på socialdemokratiska partiets vägnar och åberopade t.o.m. att han läste innantill ur partiprogrammet, när han på socialdemokratiska partikongressen sade: ”Vad det nu gäller är att via AP-fonderna ge samhället makt att inifrån styra företagen.” Det var ju där det gick på sned. Det var där det hände någonting. Det var då vi fick besked om vad som var syftet med att använda aktiefonderna på detta sätt. Enligt utredningen kan det visserligen bli mer än fem procent av aktiekapitalet — det är riktigt, herr Sträng — men man kan enligt utredningen inte gå över fem procent av röstvärdet; det finns ju t.ex. en del fall med en tredjedels rösträtt och liknande. Det är det som är den viktiga principiella skillnaden mellan utredningens förslag och den obegränsade fullmakt som regeringen i dag begär. Det är inte riktigt renhårigt att försöka dölja de principiella skillnaderna mellan utredningsförslaget och regeringspropositionen. Jag skall inte tävla med finansministern om det bästa uttalet av det franska uttrycket för en kvantitet som kan negligeras, men det är fel att försöka inbilla riksdagen att det inte skulle råda en principiell skillnad mellan er uppfattning — att syftet med aktieköpen är att inifrån styra företagen — och utredningens klara uttalande att fonden skall vara ett kapitalplacerande organ. Utredningen polemiserar på s. 25 direkt mot uppfattningen att fonden skulle användas för att öka samhällets inflytande inom näringslivet. Det är sålunda alldeles klart att vi står vid en skiljeväg i dag. Och det är orimligt att karakterisera den som avgörande för om vi på sikt skall lämna blandekonomin och få en samblandningsekonomi samt — om denna regering skall sitta kvar — acceptera en socialistisk ekonomi, där staten inte längre begränsar sin uppgift till att dra ramar inom vilka företagen skall arbeta utan också inifrån skall vara med och styra dessa företag. I den debattstämning som finansministern här fann riktig, nämligen att försöka tona ned det hela, ville finansministern inte erinra om sina egna jämförelser i den svenska historien. Men herr Sträng gjorde ju direkt jämförelsen mellan vad regeringen Palme nu föreslår och vad Gustav Vasa Nr 98 och Karl XI hade för sig, och det var ett ogement nöje att höra herr Torsdagen den Sträng göra den historiska jämförelsen. Den visade nämligen att herr 24 maj 1973 Sträng hade klart för sig i vilken storleksklass det hela ligger. Det var ju — = — — inga småsaker som Gustav Vasa och Karl XI hade för sig. Och jag vet att EN Re herr Sträng älskar att bli jämförd med Gustav Vasa. Men här, inför allt — fondens förvaltning, m.m. talet om kaffegökarna i Halland, är jag förvånad över att herr Sträng också vill bli jämförd med asketen och puritanen Karl XI.

Fru talman! Det finns en borgerlig teori, först lanserad i Förenta staterna, sedan också här i landet, som går ut på att man skall skapa s.k. ägardemokrati genom spridning av aktier på flera händer. Moderaterna har det som ett avgörande krav i hela sin samhällssyn. Det är falskspel som så mycket annat på det hållet. En ökad spridning av de stora bolagens aktier innebär ingen ökad demokrati. Det innebär tvärtom att det blir ännu lättare för ett fåtal stora aktieägare att ensamma utöva kontrollen över bolagen. Ju fler aktieägarna är i ett bolag, desto maktlösare är de, har en svensk nationalekonom träffande påpekat. Bakom denna högerteori ligger två motiv. För det första vill man genom den s.k. populariseringen av aktiemarknaden skaffa mera risk villigt kapital till aktiebolagen. För det andra vill man, som det brukar Nr 98 uttryckas, ”skapa en gemensamhetskänsla mellan de bägge produktions Torsdagen den faktorerna kapital och arbete”. Det är en politik för att åstadkomma ett 24 maj 1973 klassamarbete mellan kapitalistklassen och arbetarklassen som det här handlar om. Allmänna pensions Folkpartiets s.k. arbetsdemokratiska program har precis samma syfte. fondens förvaltning, m.m. Den avgörande makten i företagen vill man skall ligga kvar hos storfinansen, men lönearbetarna skall bibringas en känsla av att de får vara med och bestämma i vissa frågor. Centerpartiet har samma inställning. I centerns ”lilla gröna” bok som är avsedd att spridas på arbetsplatserna predikar man klassamarbetets evangelium. Det finns inga motsättningar mellan storbolagen och de anställda, kapitalister och lönearbetare skall samarbeta — det är huvudtanken. Fackföreningsrörelsens folk har med rätta skarpt kritiserat detta försök att ge fackföreningarna en borgerlig ideologi. Den lag om styrelserepresentation för de anställda som de övriga riksdagspartierna beslutat bygger på precis samma grundläggande föreställningar. Det är samarbetet mellan företagsledning och anställda för att utveckla de privatkapitalistiska företagen som är motiveringen och innehållet. Representanterna för de anställda kommer under nuvarande förhållanden att sitta som gisslan. När styrelseordföranden i Handelsbanken, herr Browaldh, och direktören för Industriförbundet, herr Iveroth, ställt sig bakom kapitalmarknadsutredningens förslag om att köpa aktier i privata företag för pengar ur AP-fonden, har samma motiv varit avgörande. Man har velat säkra riskvilligt kapital åt det privata näringslivet, och man har velat skapa en s.k. intressegemenskap mellan de anställda och aktiebolagen. Här återkommer precis samma tankar som ligger under det gamla högerkravet om att sprida aktieägandet. Det tar bara en ny form, som är betingad av själva det faktum att AP-fonden existerar och att man inte kan bortse ifrån den. En huvudlinje i regeringens hela politik under den ekonomiska krisen har varit att med gåvor, subventioner och skattelättnader stötta de privata företagen och hålla uppe deras vinster. Regeringen har satsat på det kapitalistiska näringslivet och inte tagit några stora initiativ för att bygga ut den statsägda delen av näringslivet. Bakgrunden har varit den ideologi om klassamarbete som spelat en så olycksdiger roll i det socialdemokratiska partiets utveckling från ett socialistiskt parti till ett parti som accepterar storfinansens makt i ekonomi och samhälle. Nu finns det en metod att utnyttja medel ur AP-fonden som svarar just mot de krav som lönearbetarna ställer: om kamp för att göra slut på arbetslösheten och om makt för de anställda i de företag där de arbetar. Den metoden är den som vänsterpartiet kommunisterna föreslagit: Bygg nya statsägda företag, med avgörande inflytande för de anställda! Ingen kan bestrida att en sådan insats på ett mycket verksamt sätt skulle öka antalet sysselsättningstillfällen i landet. Ingen kan heller bestrida att den skulle innebära makt för de anställda i de nya företagen. Vårt förslag har inte de negativa verkningar och inte de risker som följer med regeringsförslaget. Det innebär naturligtvis inte heller någon 109 grundläggande förändring av samhällsekonomin, men det innebär att man medvetet bygger upp en modern industrisektor, där löntagarna och statsmakterna har hela inflytandet, där den privata storfinansens makt är borta.

Fru talman! Herr Hermansson ondgjorde sig över idén med ägandespridning och aktiespridning. Det lät på honom som om det vore fel att många ägde, men i sitt första inlägg klagade han på att det var 17 familjer som hade en sådan dominerande ställning. Jag kan inte finna att de två attityderna är logiskt förenliga. Sedan har vi hört herr Sträng, som gjorde en stor poäng av detta med Investeringsbanken. Att Investeringsbanken hade kunder gladde herr Sträng oerhört — och förvånade honom på något sätt, mot bakgrund av de synpunkter vi hade framfört. Nåväl, fru talman! Det är naturligtvis inte svårt att skaffa kunder, om man i sin hand har möjligheten att öka mervärdeskatten med 1 procent — såsom man gjorde när man skulle inrätta Investeringsbanken — och på det viset få in en trave pengar att låna ut. Och om man sedan gör det svårt att låna på den allmänna kreditmarknaden, får man givetvis lätt kunder. Skaffar man sig dessutom en favoriserad ställning när det gäller att låna i utlandet, som Investeringsbanken har gjort, är det klart att det är lätt att få kunder. Den citatsamling som herr Sträng återgav tyckte han var överord. Men det är väl sannolikt, herr Sträng, att bra mycket av citaten tog sin utgångspunkt i att när olika förslag, såsom det vi i dag resonerar om, läggs fram, tar man dem till utgångspunkt för principresonemang om vart dessa olika förslag, sedda som ett led i en utveckling, egentligen bär hän. Jag skall be att få påminna herr Sträng om att sedan Investeringsbanken och en del andra sådana konstruktioner har tillkommit har utvecklingen i vårt land vad beträffar sysselsättning, utveckling, nyföretagande och annat gått ganska dåligt. Det borde man väl i så fall kunna ta till intäkt för att tycka att en del av de citat som lästs upp hade ganska bra fog för sig! Den verkliga kärnfrågan är hur det nya systemet med AP-aktier skall kunna leda till att det blir mera pengar ute i de olika företagen genom att man köper aktier. Nu sade herr Sträng att nyemissioner skall bli metoden. Man skall inte vara förhindrad att köpa aktier på det vanliga sättet. Det är en väldig Nr 98 glidning i hur man beskriver att denna fond skall fungera. En sådan Torsdagen den presentation har icke alls kapitalmarknadsutredningen gjort. Jag skulle 24 maj 1973 vilja göra gällande att denna glidning i hur ni har tänkt er att det skall gå till inte är något dåligt bevis för, som jag försökte säga i mitt första Allmänna pensionsinlägg, att denna högst väsentliga fråga icke är besvarad i kapitalmarkfondens förvaltning, m.m. nadsutredningen, nämligen frågan om hur det egentligen kommer in mera pengar i de olika företagen för utbyggnad bara genom att man på det här sättet kliver in och köper aktier. Herr Sträng sade också att det kanske ibland är bra att gå in och utöva en kurshöjande inverkan på den allmänna aktiebörsen. Ja, fru talman, det är ytterligare en helt ny uppgift att på detta sätt kunna kliva in som en allmän regulator av nivån på börsen. Det har vi inte hört talas om tidigare. Herr Sträng sade också att det finns möjligheter att göra nyemissioner i bolag som har pressade kurser men som kanske inte är så dumma. Han tog Kockum som exempel. Det är väldigt lätt, herr Sträng, att peka på ett bolag i efterhand. När jag hörde herr Sträng tala om hur detta skulle gå till i praktiken, fick jag en mycket stark känsla av att det verkligen är allvarligt. Man finner större och större anledning att tala om att det är fråga om spekulation med pensionspengar. För övrigt gick det bra i fallet Kockum utan att staten köpte några aktier, så jag kan inte finna något riktigt motiv för denna speciella idé. Jag vidhåller att de små företagen genom detta arrangemang kommer i ett sämre läge. Ingen har gått ohulpen, sade herr Sträng, ifrån de olika instituten av de företag som uppfyller rimliga säkerhetskrav. Genom den socialdemokratiska ekonomiska politiken är det väldigt många små företagare som har svårt att uppfylla rimliga säkerhetskrav. Det är ett oroande inslag i den ekonomisk-politiska bilden. Jag vidhåller att talet om 500 miljoner kronor som en ram är ett försök att vilseleda svenska folket. Läs lagen, herr Sträng! Där står ju att det är 500 miljoner kronor eller den summa som Kungl. Maj:t själv bestämmer. Man sitter i principfrågan på två stolar. I det ena sammanhanget är AP-fondens aktieköp i de socialdemokratiska munnarna ett steg mot en betydelsefull socialisering, i ett annat sammanhang som i dag är det en ”praktisk lämplighetsfråga”. Jag skulle vilja göra gällande att det med de stora fullmakter som regeringen här skaffar sig vore betydelsefullt med en annan regering, som fick se till att dessa fullmakter icke missbrukades med den oerhörda möjlighet till maktkoncentration som här finns. Jag vill slutligen ge en kommentar till att jag kännetecknades som ett flitigt bi som surrade omkring. Sådana liknelser kan man ju leka med. Jag föredrar, fru talman, att vara ett flitigt bi — det tycker jag låter trevligt — jämfört med att som herr Sträng för närvarande i skattepolitiken liknas vid en kork som flyter på vattnet.

Fru talman! Jag känner mig skyldig att svara finansministern på hans 111 förvånade fråga om hur jag kunde uttala mig som jag gjorde om näringslivets inställning till ökat riskkapital. Det finns då kanske först skäl att ur det protokoll som redan föreligger citera vad jag sade på den punkten. ”Näringslivet har genom att ställa sig i obligationskön förklarat sig mera intresserat av lång bunden upplåning än av ökat eget kapital. En av orsakerna är naturligtvis att räntebetalningar på obligationslån är avdragsgill kostnad, medan däremot utdelning på aktiekapital måste klaras med beskattade medel. När man inte av särskilda skäl är tvungen att öka det egna kapitalet föredrar man lånevägen för den händelse den är framkomlig.” Också om man tar Annell-lagen med i bilden håller nog påståendet. Finansministern hänvisar till ett muntligt resonemang med diverse förståsigpåare. Jag kan styrka mitt påstående genom att läsa ur en artikel av bankdirektör Thunholm som finns publicerad i första numret för i år av SE-bankens kvartalstidskrift.

Fru talman! Herr Sträng har i sitt föredömligt korta inlägg uttömt idén om statliga industrier. Det gör han på ett mycket intressant sätt. Han säger om detta att bygga statliga industrier för att göra slut på arbetslösheten, att det kan man inte göra i en sådan ekonomi som mer och mer sammansmälter med den internationella omgivning som den säger sig vara en del av, dvs. med det kapitalistiska EEC och det kapitalistiska USA. Det är ett intressant utvecklingsperspektiv som här dras upp från en socialdemokratisk finansminister: Denna kapitalism för evigt som enligt herr Sträng skall omöjliggöra varje effektiv inbrytning i den kapitalistiska strukturen. På den korta tid som jag har till förfogande i denna replik kan jag inte annat än jämföra med vad jag fick lära mig, när jag kom in i arbetarrörelsen, om arbetarrörelsens historiska uppgift. Jag uppfattade arbetarrörelsens historiska uppgift som uppgiften att avskaffa kapitalismen och ersätta den med ett socialistiskt samhälle, men herr Strängs yttrande är ju en total bankruttförklaring av den historiska uppgiften och en lojalitetsförklaring till en verklighet, som i hans vision blir mer och mer utpräglat kapitalistisk och mer och mer präglad av sammansmältning med de stora kapitalistiska västekonomierna här i världen. Om det är herr Strängs framtidssyn har den enligt min mening väldigt litet med arbetarrörelsens uppgift att göra. Däremot är det just den typ av framtidssyn som man väntar sig skall bli effekten efter ett antal sittningar med eller utan kaffekask ihop med representanter för borgerliga partier.
Fru talman! Under den här debatten har jag själv citerat andra som betraktar mig som marxist av bästa märke, och nu har jag hört hur herr Jörn Svensson närmast betraktar mig som kapitalist av bästa märke. Det Nr 98 lönar sig kanske inte att jag examinerar mig själv i dessa frågor; de flesta Torsdagen den vet ungefär var jag står, och jag skäms inte för det. 24 maj 1973 Jag skall ge de senare talarna här några mycket korta svar. Herr Helén säger att den rätta vägen är att man individuellt bland löntagarna skaffar sig aktier och på det sättet skapar inflytande. Jag fondens förvaltning, måste tala om för herr Helén att det blir en förskräckligt lång vandring, ”. m. om man enligt hans modell skall få något inflytande från löntagarhåll. Det skulle möjligen bli herr Heléns och mina barnbarn som med den takten kunde få uppleva det. Vi är på regeringssidan inte beredda att vänta riktigt så länge. Sedan vill jag till herr Johannes Antonssons och mitt eget försvar säga att det där med kaffekask har vi aldrig prövat. Är det en allvarlig rekommendation från herr Heléns sida, så kan vi väl fundera på det, men jag är inte säker på att vi följer det. Jag vill dels med herr Helén, dels med herr Antonsson ta upp frågan igen om skillnaden mellan utredningsförslaget och Kungl. Maj:ts proposition. Men jag kanske allra först får replikera herr Helén. Han försökte raljera om att här sitter Sträng och gör jämförelser med Gustav Vasa och Karl XI. Det har jag väl egentligen inte gjort.

I annat fall fanns det ingen täckning för herr Heléns beskyllning, så den jämförelsen faller tillbaka på herr Helén själv. Sedan var det tacknämligt att höra herr Antonssons mycket klara och bestämda uppfattning att det här förslaget icke kommer att rivas upp, om det blir en borgerlig regering.

Vad ni än försöker säga och vad ni än försöker förklara har ni här genom er egen debatt försatt er i en omöjlig situation, om ni vill ha något förbindelsestreck mellan edra uppfattningar och den politik som ni anser att de tre borgerliga partierna skall ha någon möjlighet att föra i fortsättningen.

I sak är det ingen skillnad mellan detta och om löntagarna avstår från en del av sina löner och använder dessa pengar till att genom sina befullmäktigade ombud skaffa sig ett ägarinflytande i företagen. Det finns i sak ingen 113 skillnad, och det tror jag nog att herr Antonsson själv kommer underfund med. Jag talade i höstas på SAP:s kongress om dessa frågor. Jag gav inte till känna någon regeringens ståndpunkt i fråga om de olika detaljerna i en fondproposition om det till äventyrs skulle ha framgått något sådant av herr Heléns inlägg nu senast. Jag gav en allmän syn på hur jag betraktade problemet. Sedan gick ärendet ut på remiss. Det var vid denna remiss vi konstaterade att både Industriförbundet och affärsbanksintressena kastade sina representanter överbord, såsom jag tidigare har uttryckt det. Följaktligen sprack hela den enighet kring vilken utredningen hade samlat sig. Men då säger herr Antonsson: Att den enigheten sprack skulle väl inte ge finansministern möjligheter att gå ännu längre bort ifrån den uppfattning som de här desavuerade representanterna förklarat sig villiga att gå med på. Ja, en kompromiss är alltid en kompromiss. Man börjar från olika utgångspunkter och förenar sig i kompromissen. Spricker kompromissen är det alls inget överraskande att man på nytt distanserar sig från kompromissens eventuella överenskommelse. Jag tog sedan upp frågan om aktieägarna som de bestämmande. Jag gjorde detta helt enkelt därför att herr Antonsson gav kammaren den oriktiga föreställningen att det är i styrelsen som makten ligger. Så är det inte. Styrelsen hanterar verksamheten under verksamhetsåret. Har styrelsen aktieägarnas förtroende fortsätter den, har den inte deras förtroende har aktieägarna möjlighet att frånta styrelseledamöterna deras maktbefogenheter och ersätta dem med andra. Så är maktförhållandena inom ett företag, så är relationerna mellan aktieägarna och styrelsen. Det går aldrig att komma ifrån detta. Eftersom herr Antonsson med något slags debattknep försökte bestrida vad som står i utredningen vill jag läsa innantill högt och tydligt vad som står om de 500 miljonerna på s. 84: ”Ett belopp på 500 miljoner kronor utgör enligt utredningens mening en lämplig första ram.” Det är vad herr Antonsson har skrivit under. I fråga om de 5 procenten står följande: ”Frågan om femprocentsregeln kan senare behöva upptas till förnyad prövning. Det kan bli nödvändigt redan av det skälet att begränsningsregeln vid en eventuell ökning av rambeloppet kan medföra att tillgången på attraktiva placeringsobjekt för fonden efterhand minskar.” Det här är en klar innanläsning på båda dessa punkter. Både när det gäller taket 500 miljoner kronor och S-procentsregeln har utredningen sagt att det är initialmässiga förslag de kommer med, men att man väl är öppen för att utbygga det vidare. Till herr Hermansson slutligen: När han gör den grova uppställningen mellan de båda motpolerna det privatkapitalistiska samhället och det, som han säger, socialistiska samhället, har han ju skygglappar för båda ögonen när han ser sig omkring på hur vårt samhälle ser ut i dag. Vårt samhälle präglas av en självständig fackföreningsrörelse med goda möjligheter att ta ut sin del av produktionsresultatet. Jag har sagt det tidigare, och jag vidhåller att fackföreningsrörelsen har den styrkan. Vi har vidare en politisk förankring från arbetarrörelsen som inte har med den gamla konventionella privatkapitalismen att göra, och som gör att vi Nr 98 även i det politiska reformarbetet kan tillgodose de mångas intressen. Torsdagen den Under sådana förhållanden har vi ju ett annat samhälle än det där 24 maj 1973 konstruerade, renodlade privatkapitalistiska samhället. Man har ett TINA peRHon Vi har en statlig och kommunal verksamhet som vi bygger ut där det är lämpligt. Herr Hermansson säger — och det följdes upp av herr Jörn Svensson — att nu har Sträng stått och förklarat att en statlig verksamhet skall man inte ha. Det är ett sätt att illvilligt tolka mitt första inlägg. Det går ju att kontrollera i protokollet och se att jag säger att det inte är så enkelt som herrarna tror att bara etablera statliga industrier med dessa pengar och sedan finna alla problem lösta. Jag tillät mig säga att vi skall bygga ut den statliga verksamheten där vi kan göra det med framgång och i det konkurrensklimat till konsumenternas bästa som även den statliga industrin måste underkasta sig. Så ligger det alltså till. Det står uttryckligen formulerat i socialdemokratins partiprogram, där satsen lyder, om jag citerar ur minnet, att enskilda, kooperativa och offentliga, statliga och kommunala, företag skall existera sida vid sida. Avgörande för vilka som bygger ut är konsumenternas intresse. Effektiviteten och lämpligheten blir avgörande vilken företagsriktning man bestämmer sig för.

Fru talman! Finansministern startade med att diskutera vad jag sade om det viktiga i att de anställda i företagen kan få personligt ägda andelar i företagens långsiktiga kapitalbildning. Men det försökte han att förblanda och förväxla med det resonemang om inflytande och medbestämmande som vi för. Skulle det vara så att de anställda skulle få nöja sig med det inflytande i företagen som direkt är beroende av om en fjärde AP-fond har råkat köpa aktier i deras företag, då skulle det inte bli mycket bevänt med de anställdas medinflytande och medbestämmande. Det skall de ju ha rätt att utöva i sin egenskap av anställda. Det skall inte bara gälla på bolagsstämman, som sannerligen inte är det organ som i detalj fastlägger hur företaget sköts, utan det är i styrelsen, där vi mot socialdemokraterna länge fick driva kravet på de anställdas styrelserepresentation, det är i olika projektgrupper och i självstyrande grupper, ja, på alla nivåer i företaget. Men ni skulle, herr finansminister, i dag kunna ge ett viktigt bidrag till att klargöra att den socialdemokratiska regeringen är beredd att i praktiken medverka till ett sådant vidgat medbestämmande på den statliga sektorn. Ni skulle kunna ställa er upp i bänken och säga: Vi lovar att avskaffa 3 § i statstjänstemannalagen, som man från fackligt håll har klargjort är ett hårdare hinder än § 32 är på den privata sektorn när det gäller att åstadkomma en demokratisering på arbetsplatserna. Det skulle vara ett bidrag till debatten som verkligen skulle innebära ett framsteg. Finansministern hävdade sedan att oppositionen skulle ha hamnat i en 115 omöjlig debattsituation. Nej, herr Sträng, det är Ni som hamnar i en sakligt omöjlig situation när Ni sätter likhetstecken mellan kapitalmarknadsutredningens begränsade förslag och det krav på en obegränsad fullmakt som sopar bort alla de spärrar kapitalmarknadsutredningen hade ställt upp och som ni nu för fram. Det är denna obegränsade fullmakt som öppnar vägen för en utveckling i socialistisk riktning. Och då är det faktiskt, herr Sträng, inte alldeles ointressant att Ni i den lilla historiska debatt vi för vid sidan av råkar välja Gustav Vasa som förebild. Jag vet att det var jag som lockade Er in på svenska historien. Men Ni har själv en så klar förkärlek just för honom. Det har t.o.m. vandrat i Vilhelm Mobergs svenska historia hur Ni kommenterar den feodala ordning som Gustav Vasa införde i Sverige. Om honom säger finansminister Gunnar Sträng den 3 maj 1971: ”Imponerande, hade de höga vyerna, en hård men fabulös man.” — Ja, ja, på sig själv känner man andra.

Fru talman! Herr Sträng uttryckte bekymmer över den politiska belägenhet som de tre borgerliga partierna sinsemellan skulle ha placerat sig i. Jag har två gånger sagt, att genomförs det förslag som vi här debatterar, så måste det vara synnerligen betydelsefullt att vi får en borgerlig regering som kan införa de olika garantier som behövs för att den dörr som är öppnad till socialisering icke skall utnyttjas. Det är inte någon omöjlig ställning utan tvärtom ett mycket klart besked. Dessutom tycks det vara ett enigt besked. Jag vill också, fru talman, notera att i den fråga, som herr Sträng i den här debatten vill göra till huvudfråga, nämligen hur man genom dessa aktieköp skall kunna överföra pengar till de företag som behöver sådana pengar för nya satsningar, så är det en förvirrad presentation som finansministern ger. Vi får höra att det nu möjligen skall förekomma en del köp på vanligt sätt på börsen. Vi får också veta att man skall använda medlen för att i lågkonjunkturer höja den allmänna nivån på börskurserna i Stockholm, och vi får veta att man nog skall kunna hitta — för det har herr Sträng hört när han har träffat en grupp industriledare — några företag som inte är så dåliga och som ändå skulle vilja göra en nyemission som AP-fonden kunde köpa. Fru talman! Jag har också sagt två gånger att kapitalmarknadsutredningen till åtminstone min synnerligen stora förvåning icke har presenterat någon beskrivning av hur man egentligen för över friska och färska pengar genom de här aktieköpen. Jag kan inte heller se att det finns någon sådan beskrivning i propositionen, och när man pressar finansministern på hur det här egentligen skall gå till, får man mycket förvånansvärda och — jag är ledsen att behöva säga det — nästan virriga svar. Det är ju allvarligt, eftersom finansministern gör detta till huvudfrågan, dvs. en praktisk fråga i det hela. Han vill spela bort att det också är ett mycket betydelsefullt instrument man skaffar sig för en socialisering. Men det hoppas jag att svenska folket inte glömmer bort.

Nr 98 Fru talman! Jag vill först ta upp frågan om högerns paroll om s.k. Torsdagen den ägardemokrati. Också herr Helén har ju fört fram tanken att ett system 24 maj 1973 där löntagarna gör aktieköp skulle vara så viktigt. Herr Burenstam Linder —S-5 sade tidigare i debatten att man inte på en gång kan säga att spridning av Allmänna pensions aktier inte är värdefull och samtidigt kritisera den starka centralisering fondens förvaltning, m.m. som nu förekommer av äganderätten till de 17 familjerna omkring de stora affärsbankerna. Jo, det är just vad man kan och måste göra. Den väg som moderaterna anvisar med ökad aktiespridning innebär, som så många gånger har klarlagts, bara förstärkt makt för dem som behärskar de stora aktieposterna i bolagen, och dessa finns ju i de stora finansfamiljerna. Det ökar inte makten för de många aktieägarna, utan gör det lättare för dem som har de stora aktieposterna att behärska bolagen. Det visar sig att denna väg icke leder fram till ökad demokrati. Det är därför som man måste överföra företagens produktionsmedel i samhällets ägo, som socialisterna kräver. Herr Sträng säger att vi i dag har ett annat samhälle än det renodlat privatkapitalistiska — vi har starka fackföreningar osv. — och ingen bestrider att det i dag finns en stark fackföreningsrörelse som har ett stort inflytande på politiken. Men om herr Sträng ser på rapporterna från koncentrationsutredningen — en utredning som han själv varit med om att tillsätta — finner han att dess redovisning pekar på en allt starkare koncentration av den ekonomiska makten inom näringslivet. Detta faktum kan man inte komma förbi. Dess giltighet har icke upphävts genom att fackföreningsrörelsen har konsoliderats. Denna maktställning finns kvar och den har stärkts ytterligare under senare år när den centralisering som jag påvisade i mitt första inlägg har gått vidare undan för undan. Sammanslagningen mellan de två största affärsbankerna är det största steget mot en centralisering som någonsin förekommit i svensk historia. Herr Sträng säger också att regeringen visst vill bygga ut statlig verksamhet där det kan göras med framgång. Ja, men på vilka områden vill regeringen göra det, och var kan man göra det med framgång? Det är ett svar på detta som vi vill ha. I dag behövs det en statlig plan för sysselsättning och industrialisering, och det är det som regeringen inte vill ta upp här och inte vill diskutera. Men regeringen kommer inte förbi denna grundläggande fråga. Herr talman! Slutligen har både jag och Jörn Svensson ställt en fråga i debatten, som vi inte fått något som helst svar på: Varför vill regeringen och socialdemokraterna i näringsutskottet icke ge löntagarorganisationernas representanter majoritet i fjärde fondstyrelsen?